Herr talman! Bortemot 70 96 av landets förvärvsarbetande är verksamma i privata företag. Jag tycker det är en enastående förolämpning att påstå att de sätter profiten främst i sitt arbete och att de inte tänker på vad det är de utför. 35 Det är faktiskt så att vi på alla områden i samhället har privata företag. Det är också så att den offentliga sektorn anlitar privata företag för en väldig mängd olika tjänster. Jag har flera gånger sagt att den offentliga upphandlingen från privata företag uppgår till 60 miljarder kronor om året, och sådan upphandling förekommer på alla tänkbara områden. Bengt Lindqvist nämnde omsorgsvården. Det finns, som Bengt Lindqvist mycket väl vet, privata vårdhem som åtar sig omsorgsvård för landstingens räkning, och det finns privata sjukhem som åtar sig sjukvård för landstingens räkning. Vill verkligen regeringen påstå att de hemmen i sitt arbete bara ser till vinsten och låter de sjuka komma i andra hand? Jag tycker att det är en enastående förolämpning, som jag gärna skulle se att Bengt Lindqvist tar tillbaka.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Bengt Lindqvist. Han sade att det är ett historiskt ögonblick när riksdagen fattar det här beslutet. I propositionen heter det att barnomsorgen nu måste inriktas på att bli en del av en god uppväxtmiljö för alla barn — det är således alla barn det handlar om. Jag delar biträdande socialministerns uppfattning när det gäller behovet av att tillgodose barnomsorgsbehovet för föräldrar som förvärvsarbetar. Jag delar också uppfattningen att det i många fall är bra att även barn till föräldrar som inte förvärvsarbetar kan knyta kontakter med andra barn, och det kan ske på olika sätt. Men jag tycker att skrivningen i propositionen andas misstro mot familjen. Det har ändå i många år varit så i vårt samhälle att det är i familjen som barnen fostras — till ansvar och socialt medvetande, medkänsla och allt detta. Men är det inte så att även i framtiden är det familjen som är basen? Här säger man att förutsättningen för att alla barn nu skall få en god uppväxtmiljö är att alla barn får tillgång till förskola i någon form. Innebär det att regeringen anser att de barn som i stället är hemma i föräldrahemmet eller som föräldrarna tar hand om på annat sätt får en sämre start i livet än de barn som möter någon form av förskoleverksamhet? Jag bortser nu från deltidsförskolan, som vi alla är överens om. Vad jag syftar på är den viktiga nya profileringen i detta sammanhang, och här krävs ett klart besked från regeringens sida. När det gäller alternativen är det mycket märkligt att statsrådet säger att de kommersiella alternativen sannerligen inte har någonting att tillföra samt understryker: Jag vet att de inte har det. Jag vill hänvisa till den debatt som vi har fört i denna kammare så många gånger tidigare om alternativa barnomsorgsformer. Det lät ungefär likadant när vi tidigare diskuterade föräldrakooperativen. Förre socialministern lade fram en proposition med förslag om hinder för alternativa möjligheter, och i den svängen kom föräldrakooperativen med. Resultatet blev att regeringen fick ändra sig och lägga fram en ny proposition för att möjliggöra föräldrakooperativ. Regeringen gav tidigare samma hårda omdöme om föräldrakooperativen som den nu ger om andra alternativ som faller utanför regeringens bedömning. Det skall bli intressant att höra när en företrädare för regeringen

male Herr talman! Statsrådet Lindqvist säger att vi måste utgå från verkligheten, och det tycker också jag. Verkligheten ser emellertid inte alltid ut så som människor skulle vilja att den såg ut. Statsrådet talar igen om att 80 Zo av småbarnsmammorna förvärvsarbetar, utan att beakta att man inte vet hur det skulle vara om småbarnsföräldrarna hade möjlighet att välja en annan tillvaro. Vi måste med våra politiska beslut underlätta för barnfamiljerna, så att de får den tillvaro som de trivs med. Det är den första förutsättningen för att de skall kunna ge sina barn en trygg och bra uppväxtmiljö. Bengt Lindqvist återkommer till föräldraförsäkringen. Enligt förslaget skall den gälla bara ytterligare sex månader jämfört med nuvarande regler. Bengt Lindqvists vaktslående om detta förslag ger mig en känsla av att han är inne på tanken att det behövs ett komplement till den kommunala barnomsorgen. När det gäller de olika formerna av barnomsorg är det fortfarande så att regeringen tar avstånd från de alternativ som vi i centerpartiet anser är nödvändiga. Jag frågar mig varför regeringen inte är beredd att ge kommunpolitikerna förtroendet att avgöra vad som är bra för barnen och för deras behov. Jag har själv varit kommunalpolitiskt aktiv i många år, och jag har absolut den uppfattningen att det i kommunerna finns ett stort intresse att fatta beslut som är bra för barnen. Allmän erfarenhet visar också att ju närmare de berörda människorna som besluten fattas, desto bättre är det. Jag håller med Bengt Lindqvist om att innehållet i barnomsorgen i stort sett är bra i dag. Jag är bara orolig för vad som händer i framtiden om regeringen inte är beredd att ändra statsbidragsbestämmelserna och inte är beredd att skapa möjligheter för en större mångfald inom barnomsorgen. Jag fick ingen reaktion på min fråga om det pedagogiska innehållet i barnomsorgen. Vi är från centerpartiets sida mycket måna om att barnens spontana aktiviteter skall ges utrymme i förskoleverksamheten.

Herr talman! Bengt Lindqvist säger att nästan alla kvinnor förvärvsarbetar, och det har också jag sagt. Då vill jag fråga Bengt Lindqvist: Om det förhåller sig så, varför skall inte de här kvinnorna och deras barn få tillgång till en bra heldagsomsorg? Jag menar bra daghemsverksamhet. Varför skall man slå in på olika varianter som löser omsorgsproblemet på ett dåligt sätt, så dåligt att det inte heller i fortsättningen skall gå för kvinnor att förena förvärvsarbete med att ha barn, hem och familj? Det blir effekterna av det regeringen nu föreslår. Jag beklagar att regeringen har backat och nu inte vill satsa på en daghemsutbyggnad. Sedan vill jag gå över till statsbidragssystemet. Det är ett dåligt bidragssystem, för det leder till överinskrivningar. Man har tagit honnörsorden flexibilitet och ökat resursutnyttjande på allvar ute i kommunerna, och det har lett till överinskrivningar på många håll. 18-20 barn tas in i grupperna, 37 någonting som var otänkbart för bara några år sedan. Kommunförbundets enkät visar också att man har gått in för att förbättra resursutnyttjandet. Den förre socialministern konstaterade att effekterna av det nya statsbidragssystemet är gynnsamma. Han prisar den ökade friheten för kommunerna. Ja, den ökade friheten har lett till kvalitetsförsämringar. Jag skulle vilja fråga den nuvarande biträdande socialministern: Vad svarar man de 20 000 föräldrar som har påtalat uppenbara brister och försämringar inom barnomsorgen? Varför ändrar ni inte statsbidragssystemet så att det blir en bra barnomsorg? Avslutningsvis vill jag ta upp begreppet valfrihet. Någon valfrihet kan det inte bli tal om förrän man har avskaffat daghemsköerna. Det kan inte bli en valfrihet med regeringens proposition — och det beklagar jag verkligen — än mindre med de borgerligas förslag om en privatiserad barnomsorg eller någonting som bygger på reaktionära vårdnadsbidragslösningar. Jag är glad att Bengt Lindqvist så klart har markerat sitt motstånd mot de reaktionära vårdnadsbidragen i vilken form de än förekommer. Om dem kan man bara säga att ingen människa, varken man eller kvinna, kan leva på ett vårdnadsbidrag. Det är ett sätt att vrida klockan tillbaka. Jag är glad att jag i alla fall i den frågan är överens med Bengt Lindqvist.

Herr talman! Till att börja med, Rosa Östh, är den fria leken i förskolan ett viktigt inslag, och detta finns klart uttryckt i propositionen. Jag hoppas att vi har skingrat eventuella missförstånd på den punkten med detta. Till Inga Lantz vill jag säga att jag tycker att Inga Lantz överbetonar heltidsinskrivningen. Utformningen av propositionen är sådan att det framgår att vi skall kunna ge barnomsorg i alla de former som föräldrarna efterfrågar. De som vill ha heltidsomsorg skall få det, de som vill ha barnomsorg på deltid eller som öppen förskola skall kunna få det. Vi har inte tagit ställning för något av de här alternativen, tvärtom betonar vi att alla dessa möjligheter skall finnas. Sedan hänger det på huvudmännen att utforma verksamheten så att propositionens intentioner kan förverkligas. Låt mig när det gäller överinskrivningen bara säga att när det nya statsbidraget infördes sades det från den här talarstolen av dåvarande socialministern att förtätning av daghemmen måste ske varsamt och försiktigt. Huvudmännen måste se till att man väger rätt mellan olika intressen och då med bibehållande av de kvalitativa aspekterna. Om det skulle visa sig att statsbidraget leder till betydande kvalitetsförsämringar är det givetvis en signal som vi från socialdepartementet kommer att ta mycket allvarligt på. Jag vill också kommentera de olika undersökningar som gjorts om inställningen till barnomsorg och till andra alternativ. Jag tror det var Göte Jonsson som sade att som man frågar får man svar. Det gäller i hög grad för många av de undersökningar som gjorts. Det finns ett mycket intressant exempel, och det är intressant just därför att det inte gäller en direkt fråga om barnomsorgen utan har kommit fram i helt annat sammanhang. Jag tänker på den undersökning som Norrlandsfonden gjorde för att skaffa tekniker till Norrland. Den undersökningen visar att barnomsorgen är en mycket viktig faktor vid valet av både arbetsplats och arbetsort. I undersök ningsrapporten sägs: ”åtskilliga norrländska politiker, näringslivsidkare och = Prot. 1985/86:43 företagsledare använder fortfarande naturoch näratillargument i samband 4 december 1985 med rekryteringar. Det finns all anledning att ordentligt ompröva dessa SÅ = budskap och i stället utlova andra parten jobb och ge förtur i dagiskön.

Herr talman! Till sist vill jag framföra en reflexion mera allmänt om den borgerliga synen på familjepolitiken. Det finns en gemensam reservation på den här punkten, och för att nu inte göra större sak av det här än det är värt tycker jag man kan konstatera att det finns en enighet om det man har gjort under åren 1976-1982. Man räknar upp en rad saker som har skett, även om jag tycker att det i detta sammanhang fattas ett mycket viktigt tillägg, nämligen att barnfamiljerna genom de reallöneförsämringar som skedde tappade ungefär en månadslön under dessa sex år. Det finns också en enighet om att något slags vårdnadsersättning skall införas. Det framgår av den mängd olika reservationer som avgivits i anslutning till detta betänkande att längre än till detta vaga ställningstagande sträcker sig inte enigheten. Här fanns ett tillfälle för er i de borgerliga partierna att visa att ni skulle vara kapabla att presentera ett vinnande familjepolitiskt alternativ. Det har ni inte heller lyckats medi denna omgång.

Herr talman! Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till reservationerna nr 6, 13 och 23 samt till min motion med beteckningen 1985/86:8 i dess helhet. Naturligtvis måste våra kommuner se till att de föräldrar som efterfrågar och önskar förskoleplats får en sådan för sina barn. Det är dessutom angeläget att garantera att förskolorna är av bästa kvalitet, har välutbildad personal och inte drabbas av omfattande överinskrivningar. Det beklagliga är inte alls att regeringen vill bygga förskoleplatser. Det beklagliga och fullständigt oacceptabla är att regeringen med hjälp av gällande skattesystem och bidragsregler indirekt tvingar föräldrar att placera sina barn i den kommunala barnomsorgen, vare sig föräldrarna önskar detta eller inte. Det är ofattbart att vi i en demokratisk stat, i vilken begrepp som valfrihet inte är portförbjudna, på ett så utomordentligt viktigt område som barnomsorgens skall ha komplett politiskt förmynderi. Jag kan begripa och respektera att vpk och SAP i något slags kollektivistiskt nit kräver att barnomsorgen skall ske i samhällets regi, men jag begriper På inga vis i världen hur liberaler kan gå i koalition med socialisterna på just detta område och således omöjliggöra valfrihet. Det är med stöd av vpk och folkpartiet som regeringen nu får igenom den 39 totalt ensidiga satsningen på institutionell barnomsorg. Nog vet vi alla att folkpartiet garderat sig visavi folkopinionen och ansluter sig till centerpartiets och moderaternas reservation nr 6, i vilken krävs valfrihet. En sak är säker: att folkpartiet är det parti som verkligen har spenderbyxorna på sig. Man lovar allt åt alla i det här sammanhanget. Hade det inte varit lämpligt att ta upp ett rejält resonemang om just valfrihet med SAP under de överläggningar som äger rum partierna emellan? Nu knyts resurserna till utbyggnad av förskolan, och den som tror att finansministern kommer att trolla fram resurser för att valfrihet skall kunna skapas sedan resurserna nu satsas ensidigt på institutionell omsorg, torde tro mer på jultomten än på finansministern. Det kommer inte att finnas pengar för att främja valfrihet. När institutionsplatserna väl finns där, så skall de självfallet också nyttjas. Mycket talar således för att majoriteten bestående av SAP, fp och vpk i dag låser fast barnomsorgen till institutionsomsorg för avsevärd framtid. Det är ytterligt beklagligt, det är häpnadsväckande och bedrövligt och det är, herr talman, ett sjumilakliv bort från vad jag har lärt mig vara liberalismens domäner. Herr talman! I många sammanhang har föräldrar efterlyst bättre ekonomiska villkor, så att det skulle vara möjligt för fler föräldrar att stanna hemma en längre tid hos barnen när de är små. Här har nämnts en del undersökningar. Jag vill nämna att professor Jörgen Westerståhl och forskningsassistent Folke Johansson utifrån en stort upplagd undersökning har hävdat att det inte finns ett folkligt förankrat krav på daghemsplatser åt alla. Professor Westerståhl menar faktiskt att det är medierna som manipulerar. Enligt professor Westerståhls undersökning valde 67 90 av föräldrarna bidragslinjen, 16 96 familjedaghem och bara 17 26 kommunala daghem. SCB undersökningar och undersökningar som Stiftelsen för Opinionsanalyser gjort visar samma förhållande. I och för sig spelar det ingen roll om det är en majoritet eller inte som önskar ha den reella möjligheten att vårda och fostra sina egna barn. Föräldrar skall ha rätten att själva välja var och hur man vill vårda och fostra sina barn, vare sig man är i majoritet eller minoritet. En svensk tvåbarnsfamilj kan i dag inte leva på en ordinär inkomst. En svensk tvåbarnsfamilj som försöker sig på att göra detta avhänder sig ca 20 000 kr. i disponibel inkomst om året, jämfört med en tvåbarnsfamilj som har två ordinära inkomster och nyttjar samhällets barnomsorg. Kalla inte detta valfrihet! Kalla det vad det är, ett förstatligande eller en kommunalisering eller varför inte socialisering av svensk barnomsorg. Finns det någon i den här kammaren som tycker att det skulle vara demokratiskt förkastligt att i varje kommun gå ut till förskolebarnföräldrarna och fråga dem, rätt upp och ned, om de vill ha daghem eller familjedaghem, eller om de vill ordna barnomsorgen själva? Vore det sedan inte rim och reson i att de kommunala och statliga myndigheterna inrättade både skattepolitik, bidragssystem och naturligtvis utbyggnaden av förskolan efter de resultat som sådana enkäter skulle ge? Herr talman! Man hör ganska ofta politiker tala om att kön till förskolorna visar att föräldrar efterfrågar förskoleplatser. Vilket grundlöst resonemang! Om man med hjälp av ekonomiska styrmedel omöjliggör för barnfamiljer att leva på en enda inkomst, så kan man ju i all rimlighets namn inte ta dessa föräldrars önskemål om förskoleplats, för att kunna arbeta båda, som ett — Prot. 1985/86:43 tecken på vad föräldrar egentligen önskar. 4 december 1985 Låt mig så också uttrycka, precis som i motionen, önskemål om att förskolan får förankring i en fastlagd, i en uttalad normativ etik. Jag är tacksam för att Göte Jonsson, Blenda Littmarck och Ingvar Eriksson i utskottet markerat att man delar min uppfattning ”att mycket av vårt kulturarv skulle te sig obegripligt om förskolans pedagogiska verksamhet frångick kristna grundvärderingar”. Det är emellertid förvånande att man inte fullföljer sin reservation med ett yrkande, tycker jag. Utskottet avstyrker ju min motions yrkande om att förskolan skall förankras i kristna grundvärderingar. Vad de moderata ledamöterna i utskottet således består med är en välvillig skrivelse, som jag givetvis är tacksam för, men som, om nu ingen ändring sker utan rådande förhållande skall fortsätta, enligt reservanternas egna ord innebär att förskolebarnen kommer att uppfatta mycket av vårt kulturarv som obegripligt. Det är min absoluta övertygelse, herr talman, att varken förskola eller obligatorisk skola klarar sig utan grundvärderingar. Det är därför jag pläderar för de kristna grundvärderingarna. Och jag är säker på att med dessa som grund främjas just den öppenhet och accepterande hållning som utskottet talar om och som jag självfallet ställer mig bakom. Herr talman! Statsrådet Bengt Lindqvist markerade att den socialdemokratiska familjepolitiken utgår från barnens behov. Jag vill givetvis inte bestrida det. Men jag undrar verkligen om inte den socialdemokratiska familjepolitiken också utgår från föräldrarnas behov. Att som statsrådet jämföra det beslut som skall fattas här med det beslut som en gång fattades om att alla skall ha rätt att gå i skola är både orimligt och häpnadsväckande. Det är ju att monopolisera barnomsorgen till samhället. Det är, anser tydligen statsrådet, enbart samhället som kan bestå med barnomsorg. Mer doktrinärt än vad statsrådet uttryckte sig har det väl sällan uttryckts. Med den inställningen kan man väl förmoda att statsrådet helst velat ha förskolan helt och hållet obligatorisk. Herr talman! Jag ber avslutningsvis att få yrka avslag på propositionen.
Herr talman! Jag vill för det första påpeka för Alf Svensson att all kommunal barnomsorg inte är institutionell barnomsorg. Det finns också kommunal barnomsorg som ges av kommunala dagmammor. För det andra är det riktigt att folkpartiet satsar stora resurser på barnomsorg. Vi menar att det är viktigt att barnen får en god fostran och uppväxt. Därför är vi beredda att satsa mycket på en utveckling av barnomsorgen. Vi har också, som Alf Svensson vet, redovisat hur vi vill finansiera en sådan satsning. Vi vill för det tredje inte bygga ut den kommunala barnomsorgen över vad som är den reella efterfrågan. Vi vill att de som efterfrågar kommunal barnomsorg skall få sådan. Det skall enligt vår mening finnas respekt för föräldrarnas önskemål om och efterfrågan på barnomsorg.

Herr talman! Jag vill beröra frågan om kristen pedagogik i förskolan. Centerpartiets familjepolitik utgår givetvis från partiprogrammet, där de kristna värderingarna finns inskrivna. Men vi har också sagt i vårt familjepolitiska program att innehållet i barnomsorgen måste ta hänsyn till varje barns bakgrund och situation. I förskolan finns det många gånger grupper med bara invandrarbarn, som har en helt annan bakgrund än svenska barn. Att då ha generella regler för kristen pedagogik låter sig knappast göras. Vi har därför inte ansett oss böra biträda Alf Svenssons motion. Vi instämmer emellertid i det resonemang som förs i reservation 24, och i det fall den ställs under votering kommer vi från centerpartiet att stödja den reservationen.
Herr talman! Daniel Tarschys sade i sitt charmerande och utomordentliga första inlägg att han tyckte att propositionen var väldigt dåligt underbyggd ekonomiskt. Likväl ansluter han sig till den och tror därutöver att det skall finnas så väldigt gott om statliga medel att man utöver att man bygger upp förskolan åt alla också skall kunna bestå med alla de resurser som folkpartiet föreslår för att främja valfrihet. Jag tillåter mig verkligen betvivla det. Herr talman! Till Rosa Östh vill jag säga att min uppfattning är den att för att pluralismen skall kunna existera, för att hänsynstagandet och öppenheten skall existera, krävs det en lång rad normativa etiska regler. Det är just för att öppenheten och toleransen skall finnas där som jag pläderar för att man skall våga ansluta sig till och förankra förskolan i kristen etik.
Herr talman! Det är bra att vi får klara ut frågan om finansieringen. När vi säger att föräldrarna bör få ett avsevärt starkare kontantstöd, menar vi självfallet inte att de kommer att kunna behålla det stödet i det fall de anlitar den kommunala barnomsorgen. Tvärtom kommer de att få betala avgifter till den kommunala barnomsorgen som blir högre i det läge där man har fått upp kontantstödet. Det handlar alltså inte om att öka bidragen både gentemot kommunerna och gentemot föräldrarna, utan föräldrarna får utnyttja sina förbättrade bidrag till att betala den omsorg de efterfrågar.
Herr talman! Vad jag ville ha sagt och också sade i mitt anförande är att vi låser fast oss vid en institutionell omsorg. Vi bygger ut den, och under tiden den byggs ut finns det egentligen inte någon valfrihet som kan styra så att vi får precis den utbyggnadstakt som vi egentligen vill och behöver ha. När sedan väl förskolan är utbyggd, måste naturligtvis förskoleplatserna nyttjas. Därmed sker en fastlåsning av resurserna till institutionsutbyggnaden som är olycklig. Dessutom är en satsning på institutionerna vida mer kostnadskrävande för samhället än en satsning på valfriheten.

Herr talman! Förskola för alla barn heter den proposition som vi behandlar 4 december 1985 i dag. Det förtjänar att understrykas, ännu mer efter Alf Svenssons inlägg, tycker jag: ”Förskola för alla barn”, inte som man ibland skulle kunna tro av debatten, ”institutioner för alla barn”. Det är nämligen inte fråga om något självändamål från samhällets sida att ta över föräldrarnas ansvar för barnens uppfostran, vård eller tillsyn. En utbyggd barnomsorg med den mångfald och variation som beskrivs i propositionen utgår i stället från barnens behov. Den bygger på insikten, som man skulle önska att alla hade, om att barn även före skolåldern behöver den stimulans i form av social och intellektuell träning som samvaron i större barngrupper kan ge. Alla barn behöver detta, oavsett om föräldrarna heltids-, deltidseller hemarbetar, oavsett om de bor i glesbygd eller storstad, OSV. Det var ju denna insikt som gjorde att vi 1975 införde en allmän förskola för 6-åringar genom att göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda alla 6-åringar plats i en sådan förskola. Förutom denna visserligen mycket viktiga reform har utbyggnaden av barnomsorgen i övrigt hittills tyvärr kommit att alltför mycket bero på just tillsynsbehovet i stället för de sociala och pedogogiska behoven för barnen själva. Därför blir riksdagsbeslutet i dag den milstolpe som både Inga Lantz och Bengt Lindqvist talat om: att vi utgår från barnens egna behov. Tidigare har det politiska trycket för en utbyggnad av barnomsorgen närmast berott på att kvinnorna krävt delaktighet i arbetslivet och försörjarrollen. Barnomsorgsköerna växte, och det blev fråga om kvantitet för att klara tillsynsbehovet. Det har självfallet varit viktigt att bygga i kapp en växande efterfrågan, men daghemsdebatten fick därmed också en slagsida, på så sätt att den kom att gälla inte vad som är bra för barnen utan ofta skildringar av vad som betecknades som egoistiska föräldrakrav på tillsyn. Jag menar att vi med den här propositionen äntligen har fått den kombination av kvantitetsmål och kvalitetsmål som hela tiden borde ha varit självklar. Hittills har vi bara orkat med att diskutera en sak i taget. Det är ett viktigt kvantitativt mål att bygga i fatt behoven fram till 1991. Naturligtvis är det också en stor kvalitativ förbättring att statsbidragen nu kommer att omfatta fler former av barnomsorg eller förskola. Med stöd till daghem, deltidsförskola, öppen förskola, föräldrakooperativ, ideella initiativ osv. vidgas ju möjligheten för alla barn att få den stimulans i förskoleåldern som är så viktig för att förbereda dem både för skolan och för livet, oavsett hur föräldrarna i övrigt väljer att lösa problemet med sin barnomsorg. För det socialdemokratiska kvinnoförbundet har kravet på fullt utbyggd och bra barnomsorg länge varit en av de absolut viktigaste frågorna. Vi har under årens lopp krävt konkreta planer och mål för hur stat och kommuner i samverkan skall kunna bygga i fatt efterfrågan. Ett första gensvar fick vi redan i mitten av 1970-talet då den socialdemokratiska regeringen lade fram en femårsplan, som tyvärr föll ihop under borgerlig styrelse. När man läser reservationerna i dagens betänkande kan man förstå att det lades ned måttligt intresse på att fullfölja den planen — även om man gärna tar åt sig äran av effekterna av att planen faktiskt kom till, strax innan det blev 43 borgerlig styrelse. I stället var man i färd med att införa ett statsbidragssystem som skulle missgynna de kommuner som på egen hand försökt satsa på att klara behoven. Detta kunde lyckligtvis förhindras genom den socialdemokratiska valsegern 1982. Nu är vi alltså i stället i fård med att genomföra Förskola för alla, och då börjar vi närma oss det mål som Kvinnoförbundet formulerade redan 1972 i ett familjepolitiskt program som hette Familjen i framtiden. Även om vi antog ett förskolepolitiskt program så sent som 1984 — och det är egentligen det som man borde referera till i dagens debatt — vill jag nämna programmet från 1972, eftersom det inte bara är Göte Jonsson som med förtjusning citerar lösryckta delar av programmet utan även många andra av våra politiska motståndare. Redan 1972 konstaterade vi att alla barn behöver tidig stimulans och social träning. De behöver kontakt med flera vuxna och andra barn, de behöver materiell, emotionell, social och intellektuell vård. Enoch tvåbarnsfamiljerna var redan då i klar majoritet. Antalet ensamföräldrar har mycket ökat sedan dess, osv. Vi fann att familjen och samhället behöver samverka och komplettera varandra om alla barn skall få dessa behov tillgodosedda. Vi drog slutsatsen — Göte Jonsson har citerat det — att vi skulle behöva en obligatorisk förskola för alla barn och att man skulle kunna börja en förskoleträning redan vid tre års ålder. Tanken med att kräva en obligatorisk förskola var just att den skulle vara tillgänglig för alla barn oavsett hur föräldrarna i övrigt valt att lösa problemen med tillsyn och omsorg. Vi utgick alltså från barnens behov. Jag kan medge att beteckningen allmän förskola, som senare kommer att bli den gängse termen för en sådan här heltäckande form med obligatoriet lagt på kommunerna, är ett bättre uttryck, eftersom det ger mindre utrymme för både missförstånd och vantolkningar. Herr talman! Jag vill med detta ha sagt att vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet helhjärtat stöder propositionen om förskola för alla och att den är ett viktigt steg mot de krav på utbyggnad utifrån barnens behov som vi fomulerade såväl i programmet 1972 som i programmet 1984. Jag gjorde en reflexion när jag hörde Göte Jonssons inlägg tidigare här i dag. Såvitt jag förstår är han och hans parti inte emot förskola och daghem som sådana. De har inte krävt att vi skall avskaffa förskolor och daghem. Göte Jonsson har t.o.m. sagt att det är viktigt att man bygger i fatt köerna. Om jag har förstått honom rätt så är han emot att detta skall gälla alla barn. Det är detta som upprör Göte Jonsson så mycket. Till Göte Jonsson vill jag säga att om det inte skall gälla alla barn vore det intressant om han ville deklarera vilka barn det skall gälla. Är det i själva verket så att det inte är barnens behov som Göte Jonsson utgår från? Menar han att det bara skall gälla de barn vilkas föräldrar tycker att det är viktigt att de får delta i någon form av gruppverksamhet tillsammans med andra barn och få denna intellektuella och sociala stimulans? De barn vilkas föräldrar inte vill eller tycker att det är viktigt skall tydligen enligt Göte Jonsson ställas utanför.

Prot. 1985/86:43 Herr talman! I slutet av Maj-Lis Lööws inlägg lät det som om hon trodde 4 december 1985 att detta förslag innebär ett obligatorium — en obligatorisk förskola. I så fall Fö kö skulle jag vilja be henne att vända på bladet i propositionen. Omslaget säger Orskola för alla barn; m.m. att det skall gälla alla barn, men innehållet i propositionen säger någonting helt annat. Jag tror att det vore bra om Maj-Lis Lööw tittade i propositionen. Då skulle hon förstå att det hon sade sist var helt felaktigt. Det var också en mycket egendomlig historieskrivning som vi fick oss till livs. Maj-Lis Lööw sade att utbyggnaden av barnomsorgen föll ihop under den borgerliga regeringsperioden. I själva verket var utbyggnadstakten snabbare under den perioden än under någon annan period, vare sig tidigare eller senare. Under den borgerliga regeringsperioden fördubblades antalet platser i den kommunala barnomsorgen. Vi genomförde under sex år en dubbelt så stor utbyggnad som den som regeringen nu avser att genomföra på fem år. Att påstå att barnomsorgen föll ihop under denna period är väl ändå en mild överdrift. Jag finner det också mycket konstigt att Maj-Lis Lööw ställer barnens behov mot föräldrarnas. Hittills, säger hon, har föräldrarnas behov stått i första rummet. Nu efter denna milstolpe är det barnens behov som skall stå i första rummet. Är inte detta ett konstigt omdöme om alla de politiker i alla partier som hittills har varit med om att bygga ut barnomsorgen? Har de verkligen bortsett från barnens behov? Jag tror faktiskt inte det, Maj-Lis Lööw. Det här sättet att resonera i termer av att det bara handlar om det ena eller bara om det andra är precis det sätt som ni socialdemokrater också använder när ni tar ställning till frågan om barnomsorg i privat regi. Antingen är det för vinstens skull eller också är det för barnens skull. Så går resonemanget. Jag försökte pressa biträdande socialministern på ett besked. Det lyckades jag inte med, men då får jag väl försöka med Maj-Lis Lööw i stället och fråga: Vad är det för logik i detta? Offentlig sektor köper tjänster av privat sektor för 60 miljarder kronor om året, det sker på alla områden, även inom den sociala sektorn. Man tycker att det är nyttigt och lämpligt att utnyttja privata företag, enskilda initiativ, för att täcka viktiga sociala behov. Men på ett enda område säger ni socialdemokrater att detta inte går för sig, och det är just barnomsorgen. På alla andra områden går det. Vad är det för konstigt med just barnomsorgen? Varför kan man på detta område inte få ha enskilda initiativ? Svara på det, Maj-Lis Lööw, och befria oss från den nyfikenhet som finns på denna punkt.

Herr talman! Det har ju under debattens gång blivit en tävlan om att vara mest kristen. Inte bara moderaterna utan även centerpartisterna hakar nu på. Jag vill instämma i vad Maj-Lis Lööw sade som kommentar till Alf Svenssons anförande. Det var inga småsaker som han hade att komma med när han talade om det kollektivistiska nitet, totalt ensidiga satsningar på institutionell barnomsorg osv. Jag skall inte förlänga debatten mycket mera utan bara säga att jag vill 45 hänvisa till vad utskottet skriver på s. 25 i betänkandet. Jag vill be de ledamöter som är intresserade att läsa vad som där står om behandling av etiska frågor, religionsfrågor m.m., i förskolan.

Herr talman! Maj-Lis Lööw har uppfattat vår politik alldeles rätt när hon säger att moderaterna inte krävt något avskaffande av barnomsorgen. Nej, det har vi inte gjort. Vi har krävt att man skall bygga ut barnomsorgen. Men den viktiga skillnaden är att vi anser att det är föräldrarna och inte politikerna, vilket Maj-Lis Lööw anser vara det riktiga, som skall bestämma under vilka former utbyggnaden skall ske. Maj-Lis Lööw sade att man inom socialdemokratiska kvinnoförbundet är glad över att målen i dess program börjar uppfyllas. Jag förstår den glädjen, och det är ju därför att målen i det socialdemokratiska kvinnoförbundets program uppfylls —i form av propositioner som kommer hit till riksdagen från en socialdemokratisk regering — som jag inte är särskilt glad. Det måste Maj-Lis Lööw förstå. Orsaken till att jag inte är särskilt glad över att detta program förverkligas genom beslut i Sveriges riksdag är helt enkelt att vi har litet skilda uppfattningar när det gäller synen på familjen, familjens roll i samhället, föräldrarnas ansvar för barnen. Maj-Lis Lööw frågar mig helt förvirrad vad jag egentligen menar med alla barn och undrar vilka barn det är som skall ha tillgång till barnomsorg och förskola, om nu alla barn inte skall ha det. Jo, Maj-Lis Lööw, det är, enkelt uttryckt, de barn vars föräldrar anser att deras barn behöver antingen någon form av barnomsorg eller någon form av förskola. Vi har från moderata samlingspartiets sida sagt att vi ställer upp för en förskola som är förberedande för skolan och att den skall ha den inriktningen. Vi har också sagt att vi ställer upp när det gäller att öppna deltidsgrupper, öppen förskola och en rad andra alternativ. Men, och det är det viktiga, det är föräldrarna som skall avgöra huruvida deras barn skall ta del av den här verksamheten eller inte. Maj-Lis Lööw drar helt plötsligt ett likhetstecken mellan allmän och obligatorisk, och detta är intressant. Det skulle ju innebära att också departementet drar ett likhetstecken mellan allmän och obligatorisk. Jag vill därför fråga: Innebär detta att det kommer förslag om ett obligatorium för alla barn framöver, om man handskas så vårdslöst med de i dessa sammanhang viktiga begreppen? Från moderat sida kommer vi aldrig att acceptera en obligatorisk förskola eller obligatoriska daghem för alla små barn, för vi har den uppfattningen att föräldrarna bäst kan bestämma vilken omsorgsform barnen skall ha. Jag måste fråga Maj-Lis Lööw: Är det så att de barn som vårdas av föräldrarna hamnar på efterkälken när det gäller social och pedagogisk träning, och alla andra honnörsord, och därmed också får en sämre start i livet, enligt Maj-Lis Lööws och socialdemokratiska kvinnoförbundets syn på familjepolitiken och barnen?

Herr talman! Låt mig börja med Göte Jonsson. Han säger att jag ställdeen 4 december 1985 förvirrad fråga. Då får jag gratulera till ett så klart svar! Det är alldeles glasklart att Göte Jonsson och jag har olika uppfattningar i den här frågan, och jag tycker att det har utkristalliserat sig alldeles utmärkt här. Göte Jonsson säger att det är föräldrarna som skall bestämma målen, och vi säger att barnen är målet, därför att en bra barnomsorg är bra för barnen. Sedan till frågan om obligatorium. Göte Jonsson hörde väl som han ville, men jag tror att Daniel Tarschys lyssnade litet slarvigt. Jag sade i själva verket, att det vi hade i tankarna när vi 1972 formulerade målet om en obligatorisk förskola var just att den skulle vara tillgänglig för alla, oavsett hur föräldrarna valt att lösa sin barnomsorg. Jag tycker att det är viktigt att understryka detta återigen. Jag sade också, att jag kan medge att just beteckningen obligatorisk förskola kan vara litet vilseledande. Det var ju ”allmän förskola” som kom att bli beteckningen för en förskola, öppen för alla — men där obligatoriet ligger på kommunerna och inte innebär att den är obligatorisk för barnen. Det var så vi så småningom utformade den allmänna förskolan för sexåringar. Jag tycker dock att allmän förskola är ett bättre uttryck än obligatorisk, eftersom beteckningen allmän förskola nu inte bör lämna öppet för missförstånd. Jag utgår från att även Göte Jonsson har förstått att det aldrig har varit meningen att med våld släpa små barn till en förskola — om det är det han är ute efter att låta påskina när han trycker på att vi en gång i tiden skulle ha sagt att förskolan skulle vara obligatorisk. Låt mig också säga några ord till Daniel Tarschys. Jag vill inte hävda att föräldrarnas och barnens behov står i något slags konflikt med varandra, utan tvärtom. Här har vi faktiskt möjlighet att i en enda reform förena två goda ting. Vi kan tillgodose barnens behov och dessutom kan vi tillgodose kvinnornas behov — utbyggd barnomsorg är ju en förutsättning för att kvinnorna skall fortsätta att delta i förvärvslivet. Men det är egentligen så självklart att man inte ens behöver nämna det. Men under lång tid har framför allt kvinnorna fått gå ut och kräva utbyggnad av barnomsorgen, kräva att tillsynsbehovet skall tillgodoses. Vi minns slagorden: Ropen skalla, daghem åt alla. Men vi borde egentligen för mycket länge sedan ha utformat denna allmänna förskola också av andra skäl, nämligen av pedagogiska och sociala skäl, för barnens skull. Jag tror i och för sig inte att vi har skilda uppfattningar på den punkten, och jag tror inte att Daniel Tarschys och jag behöver träta om den saken.
Herr talman! Jag begärde ordet när Torgny Larsson talade. Jag är självfallet mycket glad över att ha lyckats förmå både moderater, centerpartister och nu senast Torgny Larsson, socialdemokrat, att tala positivt om kristen etik här i kammaren. Det börjar närma sig en majoritet, om nu tal är detsamma som handling.

Herr talman! När Bengt Lindqvist tidigare i debatten sade att propositionen har väckt mycken glädje tillät jag mig att säga att det kanske berodde på att människor inte riktigt hade fattat vad den gick ut på. Att så verkligen är fallet tycker jag har bekräftats under debatten, när det visar sig att även ordföranden i socialdemokratiska kvinnoförbundet inte riktigt vet vad propositionen går ut på. Hon sade faktiskt att det gäller att fånga in inte bara de barn vilkas föräldrar vill ha kommunal förskola utan även de vilkas föräldrar inte vill ha kommunal förskola. Det är inte alls vad som står i propositionen, utan det är ett önskemål som Maj-Lis Lööw kan ha för egen räkning. I den del av propositionen som vi har gått med på står inte detta. Jag är glad över att hon i sitt andra inlägg slog till reträtt på den här punkten. Hon slog också till reträtt beträffande målen för barnomsorgen. Det går inte längre en skiljelinje på det sättet att alla tidigare reformer har genomförts för föräldrarnas skull och att det nu gäller barnen, utan motiven har hela tiden varit blandade. Jag gratulerar till denna snabba åsiktsförändring. I denna debatt har jag gång på gång frågat socialdemokraterna hur det kommer sig att det just på detta område inte får förekomma privata initiativ, när den offentliga sektorn utnyttjar privata initiativ på alla andra områden, även de sociala. Bengt Lindqvist har gått bet på att svara på den frågan fastän han har fått den flera gånger, och även Maj-Lis Lööw har gått bet på att svara på den. Finns det möjligen någon annan socialdemokrat i salen som kan ge mig besked? Vi är nämligen nyfikna. Ni har gått ut med en speciallagstiftning och förbjudit privata initiativ på detta område, och vi förstår inte varför. Upplys oss, kära vänner!
Herr talman! Jag är mycket nöjd och tacksam för beskedet från Maj-Lis Lööw att barnen inte med våld skall dras till barnomsorgen. Det var i och för sig upplysande. I synen på hur viktigt det är att vi får ett bra innehåll i barnomsorgen tror jag att vi är överens. Men på en annan viktig punkt går våra uppfattningar isär, och det har klarlagts i samband med den här diskussionen. I socialdemokratiska kvinnoförbundets program står det klart att föräldrarna inte räcker till. Det är den synen som Maj-Lis Lööw vidimerar i sina inlägg i diskussionen. Politiker i riksdag, kommuner och landsting och alla andra förståsigpåare måste tala om att så här skall det vara när det gäller barnomsorg, barns pedagogik och innehållet i barns fostran. Jag menar däremot att vi inte skall säga till småbarnsföräldrarna att ”ni räcker inte till”. Vi borde i stället säga till dem att ”ni räcker till, det är ni som har ansvaret och vi skall se till att vi kan hjälpa er i detta ansvar”. Det är detta som är den stora skillnaden mellan moderat och socialdemokratisk familjepolitik och vår syn på barnomsorg och fostran. Jag är tacksam för beskedet.
Herr talman! Enligt Göte Jonssons mening skall en del barn ha tillgång till barnomsorg och förskola men inte alla. Tycker då Göte Jonsson att vissa föräldrar räcker till och andra inte? Är det de som inte räcker till som skallha — Prot. 1985/86:43 förmånen av tillgång till förskola och barnomsorg? 4 december 1985 Grundtanken hos oss är att alla barn behöver den stimulans som gemenskapen innebär. Det kan naturligtvis finnas föräldrar som inte tycker att deras barn behöver den, och det kan jag egentligen bara beklaga. Daniel Tarschys tog upp två frågor som jag glömde eller, rättare sagt, inte hann med att kommentera i mitt förra inlägg. Den första gällde den historieskrivning som jag gjorde och som Daniel Tarschys ansåg vara fel. Jag menar att det inte är fel att säga att den barnomsorgsplan som omfattade en utbyggnad med 150 000 platser under fem år, vilket faktiskt var utgångspunkten när planen lades fast av den socialdemokratiska regeringen, föll ihop därför att den aldrig blev förverkligad under borgerligt styre. Den andra frågan gällde privatiseringen av barnomsorgen. Jag har litet svårt att förstå Daniel Tarschys när han säger att han inte fick svar på den frågan av Bengt Lindqvist. Enligt min mening gav Bengt Lindqvist alldeles utmärkta svar. Jag skulle inte kunna göra det bättre själv, och jag kan bara rekommendera Daniel Tarschys att läsa snabbprotokollet från dagens debatt.
Herr talman! Jag tänker inte svara på frågan om vilka föräldrar som inte räcker till och vilka som gör det. Jag är heller inte beredd att kollektivansluta alla föräldrar till uppfattningen att praktiskt taget inga föräldrar räcker till.
Herr talman! Den snabbaste utbyggnad av barnomsorgen i vårt land som någonsin har skett genomfördes under de borgerliga regeringsåren. Det kallar Maj-Lis Lööw ett sammanbrott för utbyggnaden av barnomsorgen.

Herr talman! Lagutskottets betänkande 12 avser vissa förändringar i utlänningars rättsliga ställning. Betänkandet tar upp rätt skilda frågor — frågor aktualiserade dels genom proposition 1985/86:7, dels genom motioner väckta med anledning av propositionen samt ett antal fristående motioner. På många viktiga punkter har det rått enighet inom utskottet, medan det på andra utifrån rent principiella ståndpunkter har fogats reservationer till betänkandet. I propositionen föreslås att det nuvarande kravet på svenskt medborgarskap för överförmyndare och ledamot i överförmyndarnämnd skall ersättas med krav på att vederbörande skall ha kommunal rösträtt. Detta innebär att utländsk medborgare, som varit bosatt i Sverige i minst 3 år, är valbar. Detta accepteras av utskottets majoritet, i detta fall en majoritet av socialdemokrater, folkpartister och centerpartister. Redan 1974 behandlade lagutskottet ett liknande regeringsförslag. Utskottet föreslog då att riksdagen skulle besluta att kravet på svenskt medborgarskap skulle bibehållas. Skälet därtill var att överförmyndaren har en viktig myndighetsutövande uppgift och därför måste ha goda insikter i svensk rätt och förvaltning. Riksdagen beslutade då att kravet på svenskt medborgarskap skulle kvarstå. Vi moderater står kvar vid denna uppfattning. Regeringsförslaget förutsätter för övrigt — och denna uppfattning delas av utskottsmajoriteten — att man i kommunerna endast väljer personer som har tillräckliga kunskaper om svensk rätt och förvaltning, och utskottet tillägger: ”Utskottet vill understryka att för uppdraget erforderliga insikter och kunskaper normalt kan förvärvas endast efter en lång tids vistelse i Sverige.” Jag delar den uppfattningen. Det innebär att vederbörande i så fall kan bli svensk medborgare, och regeringsförslaget har då i stort sett ingen praktisk betydelse. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 och följdreservation nr 2, som endast är av rent teknisk karaktär. I propositionen föreslås också att kravet på svenskt medborgarskap skall bortfalla även när det gäller ledamot i övervakningsnämnd. Även i detta fall skall det räcka med att ledamoten är berättigad att rösta i kommunala val. Lagutskottet har remitterat detta förslag jämte moderatmotion nr 46 — i denna yrkas avslag på propositionens förslag — till justitieutskottet för yttrande. Justitieutskottets majoritet tillstyrker förslaget, medan de borgerliga ledamöterna anmält avvikande mening. I denna understryks — och detta tycker jag är av stor vikt — att övervakningsnämnderna har domstolsliknande uppgifter i många ärenden, och att det därför bör gälla samma valbarhetsregler som för nämndemän, dvs. svenskt medborgarskap. Jag vill understryka att det i detta fall — liksom när det gäller valbarheten till överförmyndare — inte finns någon som helst önskan att förhindra utländska medborgare att delta i vårt politiska liv, men det gäller här frågor och beslut som kan vara av ingripande natur i enskilda personers rättsliga ställning. Kravet på rättssäkerhet får därför inte åsidosättas. Det måste sättas före önskemålet att jämställa utländska medborgare med svenska medborgare, även om detta, som de borgerliga i justitieutskottet uttrycker det, är en lovvärd strävan. De synpunkter som justitieutskottets borgerliga ledamöter anfört, liksom vi reservanter i lagutskottet, sammanfaller för övrigt med de tankegångar som anfördes av grundlagsberedningen. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservation nr 3. Herr talman! I ett särskilt yttrande framhåller vi moderater i lagutskottet med anledning av en motion av Alf Wennerfors, att vi — trots kraven på goda insikter i såväl ekonomi som juridik hos den som väljs till överförmyndare — inte är beredda att uppställa särskilda kompetenskrav på person som utses genom en politiskt vald församling. Däremot kan man naturligtvis överväga om den nuvarande organisationen är den mest ändamålsenliga. Jag ber, herr talman, att i övrigt få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Så sent som 1983 beslutade riksdagen att man för att vara valbar till övervakningsnämnd måste vara svensk medborgare. Som skäl för detta anfördes att uppgiften i övervakningsnämnden liknade motsvarande uppgift it.ex. tingsrätt och att det därför borde ställas samma krav.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

Herr talman! Så långt det är möjligt skall alla som varaktigt vistas i vårt land ha samma rättigheter och skyldigheter, oberoende av om det gäller invandrare som ännu inte blivit svenska medborgare eller om det gäller svenska medborgare. Successivt har invandrare som vistats varaktigt här fått samma rättigheter som svenska medborgare. Införandet av kommunal rösträtt för invandrare som vistats i landet minst tre år är kanske det mest typiska exemplet på denna strävan. Vissa skillnader i rättigheter mellan svenska medborgare och övriga måste dock gälla, vilket bl.a. sammanhänger med olika skyldigheter. Enligt centerpartiet är det klart att för rösträtt till riksdagen och därmed påverkan av vårt lands utrikesoch försvarspolitik skall krävas svenskt medborgarskap. Motsvarande krav gäller och bör gälla domstolsväsendet. I den proposition som behandlas i detta utskottsbetänkande föreslås att kravet på svenskt medborgarskap tas bort gällande revisorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar och större handelsbolag samt överförmyndare och ledamöter av överförmyndarnämnder. Inom centerpartiet finner vi det inte erforderligt att bibehålla kravet på svenskt medborgarskap för dessa uppdrag, och vi tillstyrker därför propositionens förslag i de delarna. När det däremot gäller förslaget att avskaffa kravet på svenskt medborgarskap för ledamöter i övervakningsnämnder har vi tillsammans med moderaterna och folkpartiet reserverat oss. Vi har därmed anslutit oss till de tre icke socialistiska partiernas ställningstagande i justitieutskottet, som yttrat sig till lagutskottet i frågan. Övervakningsnämndernas uppgifter och organisation fick sin nuvarande utformning så sent som 1983. Dessa nämnders verksamhet är sedan dess begränsad till mera domstolsliknande funktioner. De fattar vissa beslut beträffande dömda som undergår kriminalvård i frihet. Det gäller både dem som är villkorligt frigivna och dem som är dömda till skyddstillsyn. Övervakningsnämnderna fattar exempelvis beslut om omhändertagande om den dömde och beslut om förverkande av villkorligt medgiven frihet. Övervakningsnämnderna kan, om den dömde missköter sig, begära att åklagare inför domstol för talan om att skyddstillsynen undanröjs. Nämnderna får dessutom meddela särskilda föreskrifter för den dömde, meddela honom varning och besluta om förlängd övervakningstid. När övervakningsnämnderna 1983 fick sina uppgifter och sin organisation fastslogs även att det för ledamot i övervakningsnämnd, liksom gäller för nämndemän, skulle krävas svenskt medborgarskap. Herr talman! Vi kan inte se att förhållandena eller förutsättningarna har ändrats sedan riksdagen för mindre än tre år sedan fastslog kravet på svenskt medborgarskap för ledamöter i övervakningsnämnderna. Jag vill dessutom erinra om att grundlagberedningen hävdade att beslut om den enskildes rättsliga ställning bör fattas av svenska medborgare. Det är alltså med hänsyn till övervakningsnämndernas uppgifter och den principen som vi i centern ingår bland reservanterna och anser att kravet på svenskt medborgarskap för ledamöter i övervakningsnämnderna skall bibehållas. Herr talman! Vi behandlar i detta utskottsbetänkande även en motion från allmänna motionstiden av Agne Hansson m.fl., där man tar upp frågan om utlänningars rätt att förvärva fritidsfastigheter. Sedan 1975 har vi en lagstiftning enligt vilken restriktivitet skall tillämpas när det gäller att bevilja utländska medborgare rätt att förvärva fritidsfastigheter inom områden där efterfrågan på fritidsfastigheter är stor. Statistiken visar att antalet icke svenska medborgare, som önskar köpa fritidsfastigheter i Sverige, successivt har ökat och att de allra flesta ansökningarna beviljas. Allt fler utlänningar anses vara berättigade att förvärva fastigheter tack vare att de uppfyller kravet på särskild anknytning till Sverige. För detta krävs exempelvis bara att vederbörande har semestrat i Sverige under några år. Utifrån den kraftiga ökningen i Kalmar län önskade motionärerna en översyn av lagen om utlännings rätt att förvärva fastigheter. För att kunna bedöma förhållandena gjorde vårt utskott en studieresa till Kalmar län.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

Herr talman! Sverige har under lång tid visat prov på internationell solidaritet genom att ta emot ett mycket stort antal flyktingar och invandrare. Vår målsättning är att här i landet skapa så goda förutsättningar och förhållanden som möjligt för dessa människor. Det är också vår strävan att invandrarna aktivt skall kunna engagera sig i samhällsarbetet. Deras valbarhet och rösträtt inom primäroch sekundärkommunerna är ett uttryck för detta arbete. Mot den bakgrunden är förslagen i regeringens aktuella proposition helt logiska. Det är av väsentlig betydelse att invandrare och svenskar kan samarbeta i olika samhällsorgan. Förslaget att i vissa fall slopa kravet på svenskt medborgarskap underlättar för invandrarna att aktivt engagera sig i styrelser och nämnder och inom olika myndigheter. Två avgörande händelser i svenskt samhällsliv har skapat förutsättningarna för den nu aktuella propositionen. Den första är förslaget från 1976 att ge invandrarna kommunal rösträtt. Den andra är att ledamöterna i övervakningsnämnderna inte längre skall utses av länsstyrelser utan av landsting eller kommunfullmäktige. Till följd av dessa två genomgripande förändringar har partiorganisationerna i primärkommuner och i landsting fått ett avgörande inflytande över vilka kandidater man vill föra fram till olika poster. Utskottsmajoriteten anser att den rika personkännedom som de lokala partiorganisationerna har är tillräcklig garanti för att riksdagen skall kunna bifalla propositionens förslag om att slopa kravet på svenskt medborgarskap.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

Herr talman! Jag vill gärna understryka det Lennart Andersson sade angående vikten av att svenska medborgare och invandrare samverkar i olika sammanhang. Men jag vill också understryka vad jag sade inledningsvis, att denna strävan inte får innebära att vi åsidosätter kravet på rättssäkerhet. Jag har i och för sig all respekt för de lokala partiorganisationernas personkännedom, men jag är inte övertygad om att de alltid kan bedöma huruvida den som man nominerar verkligen har tillräcklig insikt i svensk rätt.
Herr talman! Från vårt håll har vi gått emot propositionen bara då det gäller kravet på svenskt medborgarskap för ledamöter i övervakningsnämnderna. Med anledning av Lennart Anderssons anförande vill jag säga att övervakningsnämndernas ledamöter inte på något sätt får andra uppgifter därför att de nu kommer att utses av kommuner och landsting mot att tidigare ha varit utsedda av länsstyrelsen. Det är inte vem som skall utse vederbörande som är avgörande för om vi har skäl att ställa krav på svenskt medborgarskap, utan det är vilka uppgifter som vederbörande har i det uppdrag han utses till. Vi vet mycket väl att nämndemännen i tingsrätterna utses av kommunfullmäktige och att de i hovrätter och kammarrätter i de flesta fall utses av landstingen. Men där har vi kravet på svenskt medborgarskap, trots att man inte behöver vara svensk medborgare för att bli landstingsledamot resp. kommunfullmäktig. Rent logiskt finns det inget samband som gör att man nu skulle behöva ändra reglerna om medborgarskap bara för att ledamöterna utses av kommuner och landsting. Med all respekt för de olika partiorganisationerna tycker vi att man med hänsyn till övervakningsnämndernas uppgifter skall vidhålla kravet på svenskt medborgarskap för deras ledamöter.
Herr talman! Det avgörande måste ju vara verksamheten och inte vem som utser ledamöterna. Verksamheten i övervakningsnämnderna är densamma som 1983, och därför bör också kraven på ledamöterna vara desamma.
Herr talman! Både när det gäller val av överförmyndare och val av ledamöter i övervakningsnämnderna är jag för min del helt övertygad om att varken kommunfullmäktigeförsamlingarna eller landstingen väljer ledamöter utan att först vara säkra på att ledamöterna har de kunskaper som erfordras för det aktuella uppdraget.

Herr talman! Jag tycker att det är ett vanskligt ställningstagande om man utgår ifrån att man, om kommunerna eller landstingen utser ledamöter, kan förvänta sig att ledamöterna skall vara så redbara att de kan utföra uppdraget på ett annat sätt än om länsstyrelserna utser dem. För min del tror jag att även länsstyrelserna utser ledamöter som är redbara vid utförandet av de ålagda uppgifterna. Jag tycker fortfarande att det är verksamheten som skall styra kraven och inte vem som utser ledamöterna.
Herr talman! Jag vill framhålla för Lennart Andersson att det här är fråga om principer. I vårt samhälle finns det vissa principer som gäller gränsdragning mellan dem som är svenska medborgare och dem som inte är det. Här rör det sig om både rättigheter och skyldigheter. Beträffande övervakningsnämnderna vill jag framhålla att det finns anledning att vidhålla kraven. Om jag minns rätt var också grundlagberedningen enig när den gjorde den bedömningen att beslut av den karaktär som övervakningsnämnderna har att fatta bör fattas av svenska medborgare.
Herr talman! Man kan inte begära att länsstyrelsens tjänstemän och de som sitter i länsstyrelsens styrelse skall ha en så god personkännedom att de känner alla ledamöter i hela länet. Men i och med att landstinget utser ledamöterna i övervakningsnämnderna har det blivit en helt annan garanti för att man får fram de lämpliga kandidaterna. Inom landstinget är det partiorganisationerna som skall nominera. Landstinget har en särskild valberedning som prövar kandidaterna. Jag tror att det blir en mycket hårdhänt prövning, innan namnen presenteras för landstinget. Jag anser att det här finns en fullgod garanti.

Herr talman! Våra lagar kan ofta inte förstås av sig själva. De måste innehålla ord och uttryck som är sprungna ur eller relaterade till seder och bruk, till rättssedvänjor eller — för att citera ur Olaus Petris domarregler — till allmänneliga ordseder. Valet av lagtextens slutliga innehåll blir därför beroende av värden och värderingar hos den som skall tillämpa, döma efter, lagen. Det är inte möjligt att skarpt skilja mellan rätt och moral. Rättsnormerna utgör endast en del av samhällsnormerna. Andra normtyper är bl.a. de religiösa och de moraliska normerna. Samhällets normer bildar tillsammans en helhet, vars enskilda delar är beroende av helhetens andra delar. Beskrivningen är inte min egen utan den finländske professorn Aulis Aarnios i artikeln Värdena och domarreglerna, intagen i festskrift till Jan Hellner. Domaren är — för att ännu en gång citera Aarnio — inte någon historiker, sociolog eller filosof, men domaren måste ändock tänka historiskt, sociologiskt och filosofiskt. Rättsreglerna är — det blir slutsatsen — uttryck för vår egenart, historia, tradition och vårt kulturarv, kort sagt för allt det som sedan århundraden tillbaka innefattas i begreppet svenskt. ”TI den sen sekler ren det stadgat stått.” Det var med dessa kända ord som landshövdingen Wibelius lade handen på 1734 års lagbok framför den ryske generalen. Det är följaktligen inte möjligt att rätt tolka våra rättsregler utan att känna och tänka svenskt eller nordiskt. Frågan om medborgarskapets betydelse har, som Per-Olof Strindberg påpekade i sitt anförande, tidigare varit föremål för riksdagens prövning beträffande överförmyndare och ledamot av överförmyndarnämnd. Det var år 1974. Riksdagen avslog då på lagutskottets hemställan ett regeringsförslag om att utlänning skulle kunna väljas till dessa uppdrag. Skälet för bibehållande av svenskt medborgarskap var att överförmyndaren hade en viktig myndighetsutövande funktion och måste ha goda insikter i svensk rätt och svensk förvaltning. Riksdagsbeslutet är i grunden ett uttryck för samma ståndpunkt som min. På grund av det anförda motsätter jag mig bestämt att en utlänning, som vuxit upp i ett annat kulturmönster och som kanske inte ens behärskar vårt modersmål, skall få makt och myndighet över oss svenskar. Att en utlänning här i Sverige skall kunna beröva en svensk friheten — för att ta ett exempel ur propositionen — är något helt oerhört; det känns på något vis förödmjukande. Och de flesta svenskar tycker och känner säkert som jag. På grund härav yrkar jag, i likhet med Per-Olof Strindberg, bifall till reservationerna 1-3. Herr talman! Det är på motsvarande bevekelsegrunder som jag är motståndare till att utlänning fritt skall få förvärva fast egendom i vårt land. Det är helt enkelt uttryck för en djupt rotad nationell värdering, som även den säkerligen omfattas av de flesta svenskar. Den är faktiskt också helt överensstämmande med 1982 års fastighetsförvärvslag, som i sin tur ersatt 1916 års lag i ämnet. Båda dessa lagar bygger på den värderingen att fast egendom skall ägas av svenskar. I 1982 års lagstiftningsärenden slog departementschefen fast att ”det fortfarande finns ett skyddsbehov när det gäller fast egendom och gruvrättigheter” och att ”som grundläggande princip alltså bör gälla att kontrollsubjekt inte utan tillstånd får förvärva fast egendom här i landet”. Herr talman! Det saknas all anledning att nu frångå de principiella värderingar som sålunda uppbär gällande lag i ämnet. På grund härav och då den av majoriteten åberopade omständigheten, att lagens krav på tillstånd kan kringgås genom visst förfarande, inte har någon som helst juridisk bärkraft, yrkar jag bifall till reservation 4, som innebär att gällande ordning skall bestå, dvs. att endast svenskar fritt skall få förvärva fast egendom i vårt land.

Herr talman! Den nuvarande lagstiftningen om utländska förvärv av fast egendom är från 1982. Det var alltså en borgerlig regering som lade fram detta lagförslag för riksdagen. Enligt detta lagförslag fordras tillståndspröv När man ser tillbaka på de år som har gått kan man konstatera att de allra flesta undersökningar har lett till bifall. När det gäller köp av fritidsfastigheter har lagutskottet tidigare gjort ett studiebesök i Kronobergs län. Detta besök föranledde oss inte att föreslå någon ändring av lagen. I år har vi gjort ett studiebesök i Kalmar län. Vi har kommit till samma resultat; lagutskottet anser att lagen är till fyllest. I den nu aktuella propositionen föreslås en förändring, nämligen att en utlänning som är gift med en svensk medborgare i fortsättningen inte behöver ansöka om förvärvstillstånd. Då vaknar Allan Ekström till liv och protesterar. Han anser att inga utländska förvärv av fast egendom får ske utan tillståndsprövning. Själva tillståndsprövningen måste tydligen vara en betydelsefull symbol för Allan Ekström. Jag tycker att den attityden i dag är orealistisk, i en värld som alltmera präglas av internationell integrering.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
Beträffande lagutskottets betänkande 7 är ingen talare anmäld. Vi övergår alltså till att fatta beslut i de nu föreliggande ärendena.
Herr talman! Det ärende som lagutskottets betänkande 6 handlar om kan väl inte påstås tillhöra de större ärenden som riksdagen har att behandla. Det handlar om fyra motioner av Knut Wachtmeister som åskådliggör insikt och sakkunskap och som pekar på problem som behöver en lösning. Motionerna har givits en grundlig behandling i utskottet genom att de har varit föremål för remissförfarande. Utskottet har inhämtat yttranden från de källor i vårt land där man kan vänta sig få insiktsfulla och betydelsefulla synpunkter på sådana här frågor. Jag tänker först, herr talman, tala om de tre första motionerna i ett block och därefter beröra den motion som avser ideella föreningars förhållande för sig. Den första av dessa tre motioner berör i all korthet redovisningen av aktieinnehav. Man kan gott hävda att aktiebolagslagens regler beträffande aktieinnehav numera har blivit sådana att reglernas innehåll går förbi det verkliga syfte som en gång förelåg. Den andra motionen handlar om sättet för användning av en s.k. uppskrivningsfond, och den tredje motionen handlar om sättet för redovis Det är intressant att notera att remissorganen vid behandlingen av motionerna har identifierat de svårigheter som motionären pekat på såsom varande problem. Remissorganen har tagit fasta på olika delar av problemen och kommit till delvis olika ståndpunkt. Men man kan utläsa av remissvaren, och framför allt från de organ som representerar näringslivet, att man erkänner att reglernas innehåll har medfört problem och att det behövs en ändring eller i varje fall en översyn. Det som är intressant att diskutera här i kammaren är egentligen inte så mycket innehållet i motionerna och remissorganens svar. Det är i stället det faktum att utskottets majoritet — som i det här fallet beklagligtvis består av alla partier utom moderaterna — ägnat sig åt att skruva sig som masken på fiskarens krok för att undvika att godta motionärens påstående att vi här har ett antal problem som behöver lösas. Man försöker på alla möjliga sätt att finna skäl och argument för att inte behöva konstatera att denne motionär, som tillhör ett oppositionsparti, verkligen representerar sakkunskap och pekar på verkliga problem. Det är på sitt sätt det som är det signifikanta med det här betänkandet — att majoriteten väljer att avstå från att låta riksdagen ta initiativ, att låta riksdagen göra egna uttalanden och visa, att riksdagen är lagstiftaren. I stället skruvar man sig. Jag skall naturligtvis styrka mitt påstående genom att citera litet ur utskottets betänkande. Jag är givetvis medveten om att citat ur betänkanden alltid blir missvisande, herr talman. Jag är säker på att Lennart Andersson kommer att gå upp och säga: Nic Grönvall citerade bara en mening, men utskottets betänkande innehåller många fler. Men dessa citat åskådliggör sannerligen ganska väl hur utskottsmajoriteten har skruvat sig. Jag citerar exempelvis på s. 10.

Herr talman! Jag läser sedan från s. 12: ”Enligt utskottets mening bör man dock inte tynga lagstiftningen med särskilda regler om uppgiftsskyldighet beträffande inhyrda maskiner m.m. Det får ankomma på bokföringsnämnden och revisorsorganisationerna att genom anvisningar och rekommendationer ge riktlinjer för vad som kan anses utgöra god redovisningssed i förevarande hänseende.” Tänk så mycket enklare det hade varit, Lennart Andersson, att säga: Det här är en bra motion. Vi vill att lagen ändras. Jag skall inte fördjupa mig i innantilläsning mer än så. Jag skall bara slutligen konstatera, att vi moderater tyvärr blev ensamma om att reservera oss till förmån för motionärens yrkanden. Jag kan nu ställa en fråga, eftersom både centerns och folkpartiets representanter är i kammaren: Vad är det som gör att ni den här gången inte ställer upp på företagandets behov av rationaliseringar och förtydliganden och förbättringar av lagstiftningen? Är det så att er bekännelse till stöd för småföretagandet egentligen bara är en läpparnas bekännelse? Här är det just småföretagandets problem som motionären har tagit upp. Vi har alltså, utan att direkt acceptera motionärens förslag och ståndpunktstaganden, velat uttrycka att riksdagen anser att dessa regler behöver förtydligas eller förbättras. Det har vi gett uttryck för i vår reservation, som jag nu vill yrka bifall till, herr talman. Till slut har motionären i sina motioner tagit upp en fråga som berör ideella föreningar. Jag vill gärna peka på det väsentliga i de ideella föreningarnas verksamhet i vårt samhälle. Mycket stora delar av samhällets företeelser drivs just i ideella föreningars regi — tänk bara på idrottsrörelsen, som omsätter betydande belopp i rent rörelseliknande verksamheter. Och häri ligger egentligen ett skäl till att vi behöver lagstiftning om ideella föreningar — just detta behov av redovisning, som den här lilla motionen pekar mycket tydligt på. Här har majoriteten — den här gången faktiskt i strid med de två tyngsta remissorganen, nämligen Föreningen Auktoriserade revisorer och bokföringsnämnden — sagt att det inte behövs någon förbättring av det regelkomplexet heller. — Detta trots att alltså de två tyngsta remissorganen klart har pekat på det betydelsefulla i det som motionären har anfört. Det är beklagligt att man uppenbarligen så till den milda grad styrs av en önskan att aldrig medge att någon ur oppositionen kan framlägga ett verkligt nyttigt förslag att man också den här gången har sett sig nödsakad att yrka avslag på motionärens förslag. — Jag har redan yrkat bifall till vår reservation på denna punkt.

Herr talman! Jo, visst kan någon från oppositionen komma med bra förslag, Nic Grönvall. Med stort intresse lyssnar jag vid varje utskottssammanträde på Nic Grönvall, likaså varje gång han yttrar sig i kammaren. Jag hoppas att jag skall få uppleva den dag då jag kan få yrka bifall till Nic Grönvalls förslag. Men det beror naturligtvis helt på innehållet i hans förslag. I de motioner som behandlas i det nu aktuella betänkandet har motionären pekat på en rad frågor som behöver bli föremål för fortsatt uppföljning och bevakning. Men samtliga motioner mynnar ut i ett krav på att lagutskottet omedelbart skall föreslå en ändring i aktiebolagslagen och utforma en konkret lagtext som skall läggas fram för riksdagen för omedelbart godkännande. Utskottsmajoriteten har bedömt det så att det inte finns tillräckligt material för att utskottet i dag skall kunna tillstyrka de krav som finns i motionerna. Dessa problem behöver bli föremål för en betydligt grundligare utredning innan riksdagen kan fatta beslut. Flera av de remissinstanser som har yttrat sig har sagt att de är uppmärksamma på problemen. Då anser vi att det är rimligt att avvakta ytterligare en tid för att se vilka initiativ dessa instanser tar till förbättringar och rationaliseringar. Nic Grönvall har inte ägnat själva sakfrågan så stort intresse i sitt inlägg, men desto mer har han talat om formfrågorna och kritiserat utskottsmajoriteten för att den inte har tillstyrkt motionerna. Jag har redovisat varför vi inte kunde göra detta i utskottet. De moderata ledamöterna i utskottet sade då att vi bör göra tillkännagivanden med anledning av motionerna. Den uppmärksamme läsaren av reservationen kan konstatera att reservanterna inte har någon som helst egen idé om hur dessa frågor skall kunna lösas, om det verkligen är berättigat att göra förändringar i aktiebolagslagen och hur eventuella förändringar skall se ut för att vi skall få bästa tänkbara lösning.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

Herr talman! Jag vill gärna ansluta mig till den del av Lennart Anderssons anförande där han sade att han såg fram emot den dag då han kunde yrka bifall till något av mina förslag. Även jag ser fram emot den dagen, Lennart Andersson. Den forminvändning beträffande reservanternas ställningstagande som Lennart Andersson framförde tycker jag inte är korrekt. Vi har inte yrkat att utskottet blankt skall tillstyrka motionerna, utan vi har i varje särskilt fall angivit möjliga vägar för att lösa problem som motionären har pekat på. Jag vill att Lennart Andersson läser bättre i reservationen. I den första delen, som avser redovisningsbehovet av aktier, pekar vi på en enkel lösning, nämligen att höja beloppsgränsen. I den andra delen, som gäller redovisning av inventarier och framför allt leasingegendom, säger vi att man kanske borde ägna uppmärksamhet åt båda sidorna av redovisning av leasingegendom och också diskutera redovisningen från det utleasande företaget, så att man får en jämförbar redovisningsmetod på bägge ställena. Och vi säger att det får ankomma på regeringen att närmare bestämma formerna för hur detta utredningsarbete skall bedrivas. När det slutligen gäller den motion som avser användning av uppskrivningsfonder har vi markerat att ett blankt bifall till motionen skulle innebära att förbudet mot utnyttjande av uppskrivningsfondens medel till utdelning skulle falla, och vi har också pekat på att det måste bestå. Det hade således gått alldeles utmärkt, Lennart Andersson, att ansluta sig till de här förslagen utan att blankt tillstyrka motionerna. Ett sådant beslut hade nämligen betytt att riksdagen hävdade sin förmåga att ge direktiv om hur lagstiftningen skall utformas och inte, som nu blir fallet, att riksdagen låter sig underkastas de nämnder, myndigheter och organ som utskottsmajoriteten hänvisar till i sitt avstyrkande av motionernas yrkanden.
Herr talman! Jag vill bara erinra Nic Grönvall om en sak. Om Nic Grönvall granskar lagutskottets verksamhet ett antal år tillbaka skall han finna att utskottet ett flertal gånger har tagit initiativ som har lett till att riksdagen har gett regeringen till känna vilken mening riksdagen och utskottet har i olika frågor. Jag anser därför inte att Nic Grönvall har grund för att nu kritisera utskottet för bristande initiativoch handlingsförmåga. Lagutskottet kan väl försvara sin ställning. Det är bara så att vi just när det gäller de nu aktuella ärendena inte har ansett att materialet räckte till för ett sådant tillkännagivande.

Herr talman! Nic Grönvall har attackerat folkpartiet för att vi har accepterat det ställningstagande som utskottsmajoriteten redovisat i betänkandet. Han drar emellertid i högsta grad förhastade slutsatser. Han menar att vi inte skulle ställa upp för företagarna, i synnerhet inte för småföretagarna. Jag vill påstå att detta är en fantastisk anklagelse utan varje stöd i sinnevärlden. Folkpartiets utgångspunkt är glasklar. Vi värnar om marknadsekonomin. Visställer upp för småföretagandet, och det är då, Nic Grönvall, inte fråga om enbart en läpparnas bekännelse. Beträffande de bokföringsregler som nu diskuteras anser självfallet även folkpartiet att vi skall ha lämpliga regler, vilket motiveras av skilda skäl. Bokföringen skall som bekant vara till nytta för företagaren, men den är dessutom av betydelse för andra intressenter och då inte bara för samhället, utan även för aktieägare, borgenärer och andra. Det viktiga är denna dubbla funktion som bokföringen har. Detta innebär ingen motsättning till marknadsekonomin. Jag påstår bestämt att denna dubbla funktion snarare är en nödvändig förutsättning för att marknadsekonomin skall fungera. Folkpartiet litar på remissinstanserna, särskilt på bokföringsnämnden, och det tycker jag faktiskt att också Nic Grönvall skulle kunna göra. Folkpartiets inställning till de aktuella motionerna måste ses med den bakgrunden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är tyvärr inte så att mitt antagande är utan varje stöd i sinnevärlden. Folkpartiet ställde ju inte upp på de yrkanden som framförts i våra reservationer.

Det är det min kritik mot folkpartiet gäller. Det kan ju inte uppfattas på annat sätt än att man från folkpartiets sida säger: Det räcker så bra med de myndigheter som har att utöva tillsynen. Detta säger man, när motionären har lyckats peka på ett antal problem som remissorganen i så gott som samtliga fall har accepterat vara problem. Sedan kan jag säga att jag litar på Bengt Harding Olsons agerande i fortsättningen. Jag vet ju att folkpartiet står för en sund tilltro till marknadsekonomi och småföretagande. Men jag hoppas att det skall demonstreras i handfasta tag här i riksdagen.
Herr talman! Det var angenämt att höra den senaste kommentaren av Nic Grönvall, att han inte längre i lika hög grad vill misstänkliggöra oss i folkpartiet för att vi skulle ha ett bristande intresse för småföretagande. I den situationen borde man från moderat håll sopa rent framför egen dörr. De här motionerna innehåller ju förslag till lättnader för i princip de flesta företagsformer utom för enskilda näringsidkare, och de är ju de typiska småföretagarna. Reservanterna i utskottet har uppmärksammat detta. De har reparerat den bristen och ömmar även för småföretagarna. Det är bra. Man är på rätt väg, och jag tycker att man skall fortsätta på den vägen. Däremot tycker jag att vi är på fel väg, Nic Grönvall, om vi här skall ägna oss åt något inbördes kiv. Låt oss i stället gemensamt kämpa för småföretagarna.
Herr talman! För att ett missförstånd inte skall bestå vill jag säga att dessa motioner inte sysslar med enskilda företagare — de sysslar med specifikt angivna företagsformer, som inte är enskilda företagare.

Herr talman! Den nu föreslagna lagändringen rör en delfråga i det ofta mycket omfattande och mångsidiga mellanhavande som råder mellan arrendator och jordägare. Vid ett arrendeavtals upprättande vävs olika faktorer in för att så småningom bilda mönstret i ett slutgiltigt, fritt upprättat avtal mellan två näringsidkare. Frågan om indexuppräkning av synebrister kan således inte bedömas isolerad. Dess sammanhang med arrendeavtalets villkor i övrigt måste beaktas. Förändringar i kostnadsläget är inte heller någon nyhet för näringsidkare, allra minst för jordbrukare. Ej heller är det något som endast är förunnat arrendatorer — även jordägare berörs av prisförändringar. Dessa berör naturligtvis inte endast syneavräkningar utan även andra förhållanden, exempelvis arrendeavgifterna. Dessa faktorer och förutsättningar, bland många andra, har genom en smidig anpassning mellan arrendemarknadens parter lett till en i huvudsak väl fungerande arrendemarknad. Att låta den nu föreslagna lagändringen få giltighet för redan ingångna avtal skulle innebära ett synnerligen anmärkningsvärt och oacceptabelt kullkastande av vissa förutsättningar för nu gällande avtal. Det av arrendemarknadens parter med spänning emotsedda domstolsutslaget från högsta domstolen sommaren 1984 innebar att någon schablonmässig uppräkning av bristbeloppen ej hade stöd i gällande lag. Tvärtom gav domstolen en tydlig antydan om att skulle en schablonmässig uppräkning ske på redan ingångna avtal, kunde förutsättningar för jämkning enligt 36 § avtalslagen i många fall föreligga. Den nu föreslagna retroaktiva tillämpningen på löpande avtal skulle troligtvis provocera en mängd tvister om jämkning enligt nyss nämnda paragraf, ett resultat som skulle vara både olyckligt och mycket olämpligt. Arrendemarknaden är redan tidigare alltför mycket störd av ingripanden från det allmännas sida. Att nu med den föreslagna retroaktiva tillämpningen åstadkomma ytterligare störningar gagnar ingen part. Vi vill från moderaternas sida med kraft understryka det principiellt olämpliga i att detta lagförslag ges en retroaktiv tillämpning på redan nu gällande avtal, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Enighet föreligger på denna punkt om behovet av reformen och om reformens innehåll. Däremot råder oenighet angående reformens retroaktiva rättsverkan. Reservanterna — bland dem vi folkpartister — motsätter sig en sådan rättsverkan. Den allmänna grundläggande civilrättsliga principen är ju att lagar inte skall vara retroaktiva, och om man skall skapa undantag härvidlag krävs synnerligen starka skäl. I det här fallet föreligger inte, vill jag påstå, några sådana skäl. Snarare finns viktiga skäl som talar mot retroaktivitet. Ändring av en del av ett avtal kan lätt rubba helheten i avtalet och det på ett vis som är oförutsett för parterna. Det finns alltså en risk för att ändringen leder till obalans i rättsförhållandet, och det vore orätt mot parterna. Den naturligaste lösningen vore naturligtvis att gamla regler skall gälla för bestående avtal, nya regler skall gälla för nya avtal. Och med nya avtal menar jag då sådana som är helt nyupprättade, men också sådana äldre avtal som har blivit förlängda efter lagens ikraftträdande. Den tekniska lösningen för en lämplig övergångsregel kan ju utformas på olika sätt. Två alternativ har framförts i motionerna. Det förslag som redovisas i reservationen är en bra modell, och den tillgodoser båda motionerna. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Riksdagen har vid behandlingen av lagutskottets betänkande 1985/86:11 att ta ställning till propositionen om arrendeavräkning vid ändrat kostnadsläge. Med anledning av propositionen har det väckts två motioner, vari yrkas att lagstiftningen skall göras tillämplig på bestående arrendeavtal först efter den avräkningsperiod som tar sin början sedan lagen trätt i kraft. Under de senaste åren har ett flertal förbättringar på arrendelagstiftningens område skett. Nämnas kan jordägarens skyldighet att göra vissa investeringar på den fastighet som utarrenderas, liksom lättnader i lagstiftningen om arrendatorns rätt att förvärva och överlåta arrendestället. Med det förslag till lagstiftning som nu ligger på riksdagens bord tar vi fr.o.m. årsskiftet ytterligare ett steg mot en förbättring och en ökad trygghet för Sveriges jordbruksarrendatorer. I ett betänkande från arrendelagskommittén 1981 togs just frågan om arrendeavräkningen vid ändrat penningvärde upp. Kommittén menade att penningvärdets förändringar bör beaktas, och därför föreslog man inga nya regler utan hade den uppfattningen, att de regler som för dagen fanns medgav att det vid avräkningen togs vederbörlig hänsyn till förändrat penningvärde. Efter tvist mellan arrendator och jordägare om tolkning av reglerna har frågan prövats i domstol. Svea hovrätt har i en dom 1983 funnit att en rättvisande jämförelse mellan arrendeställets skick vid tillträdet och vid avträdet kan ske endast om bristbeloppen uttrycks i samma penningvärde. Denna Svea hovrätts uppfattning har av jordägarna överklagats till högsta domstolen. Under tiden som högsta domstolen behandlade Svea hovrätts ställningstagande kom det med anledning av propositionen om ändringar i arrendelagstiftningen en motion där frågan om penningvärdeförändringar vid avräkning togs upp. På förslag av utskottet avslogs motionen, samtidigt som man framhöll att rättsläget på området för dagen var oklart. Man skulle, menade utskottet, från regeringens sida noga följa frågans vidare handläggning i högsta domstolen och om anledning fanns överväga lagstiftningsåtgärder. Högsta domstolen hade inte, som nu är klarlagt, samma uppfattning som Svea hovrätt. Följden av detta utslag av högsta domstolen blev att regeringen under våren 1985 föreslog riksdagen en lagändring om arrendeavräkning vid ändrat kostnadsläge. Efter utskottsbehandlingen är man nu enig om att en lagstiftning är befogad. Därmed följer man regeringens förslag. På en punkt har moderaterna och folkpartiet en annan mening, och det gäller tidpunkten för ikraftträdandet. Utskottsmajoriteten delar departementschefens uppfattning att den nya regeln skall bli tillämplig även på avräkningsperioder som löper vid ikraftträdandet. Den nya lagen skall däremot inte tillämpas om parterna i avtal reglerat hur kostnadsförändringarna skall beaktas eller om det med hänsyn till arrendevillkoren och omständigheterna vid arrendevillkorens tillkomst skulle vara oskäligt att tillämpa den.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

Herr talman! Vi vänder oss inte mot själva principen att ha en indexering avtillträdesbristerna, som det gäller i det här fallet. Vad vi vänder oss emot är en retroaktiv lagstiftning under de befintliga avtalsförhållandena. Vi ser det inte så som Owe Andréasson gör. Det blir inte några förbättringar utan en sådan lagstiftning bäddar snarare för en tvist. Vi moderater tycker att det är synnerligen beklagligt och förvånansvärt att centern inte tar avstånd från en retroaktiv lagstiftning, som ändå berör ca 52 90 av alla jordbruksföretag i detta land, en grupp som centern säger sig värna.

Herr talman! Owe Andréassons inlägg här bör uppfattas så, att han menar att de problem som kan uppkomma i anledning av retroaktivitetsregeln kan rättas till genom den ventil som finns i övergångsbestämmelserna. Min kommentar till detta är att ventilen onekligen finns, men den kräver för sin tillämpning att det är oskäligt att gå på huvudregeln. Begreppet oskäligt är mycket svårtolkat. Risken är att det blir en mycket snäv tillämpning av regeln. Framför allt krävs att man drar frågan inför rätta. Men med det förslag som finns i reservationen hade man sluppit både onödiga och uppslitande rättegångar.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till mina meddebattörer att den här frågan kanske inte är så stor, men naturligtvis mycket viktig för arrendatorerna. Jag kan i princip hålla med om att lagstiftning i allmänhet inte bör ges retroaktiv verkan. Det måste, som det står att läsa, finnas starka skäl för det. Utskottsmajoriteten anser att det finns starka skäl. Vi har även tidigare på arrendeområdet tillämpat retroaktivitet så som vi gör här. Det har också visat sig att detta har blivit godtaget. Även om begreppen ”starka skäl” och ”synnerliga skäl” många gånger kanske är svårtolkade — jag vet att det är så — tror jag inte att det gäller så många arrendeavtal, utan menar att frågorna kan lösas.
Herr talman! Det är tacknämligt att vi är överens om huvudprincipen: nej tillretroaktivitet. Men det är klart att det måste finnas möjlighet till undantag —- det har jag också sagt. Jag tycker att ”synnerligen starka skäl” är rimligt. Risken är att om man gång efter annan godtar retroaktivitet, urholkar man principen, så att den till slut kanske inte ens betraktas som en huvudregel. Det är en farlig väg, och det är definitivt inte rätt väg som man är inne på, enligt min uppfattning.
Herr talman! När det gäller arrendelagstiftningen har det visat sig att man inte kan ha en lagstiftning som börjar träda i kraft under kanske en hel tioårsperiod. Det är därför som man vill ha en bestämd tidpunkt för när lagen skall träda i kraft.

Herr talman! De som har tagit del av utskottsbetänkandet har funnit att vi centerledamöter har ett särskilt yttrande i frågan, och jag vill ta några minuter i anspråk för att berätta om hur vi i centern har sett på frågan om ikraftträdande och övergångsbestämmelser när det gäller den lag som vi nu diskuterar. Vi anser att det av principiella skäl är mycket viktigt att lagstiftningen inte görs retroaktiv, så att man inför en lagstiftning som påverkar gällande avtal och därigenom ändrar förutsättningarna för dem. Men det finns fall där riksdagen har frångått den huvudregeln. Det är när det har funnits starka skäl för att låta lagstiftningen kunna få en tillämpning även på gällande avtal. Det har vi fastslagit i lagutskottet bl.a. i slutet av 1970-talet när det gällde att något begränsa jordägarens rätt till självinträde. Frågan om retroaktivitet eller inte när det gäller arrendelagstiftningen diskuterade vi både under förra riksmötet och under riksmötet före det. För två år sedan hade vi att ta ställning till en ändring i arrendelagstiftningen som gällde införande av en överlåtelserätt för arrendatorn, så att arrendatorn skulle få överlåta kontraktet på sina barn. Det ansåg vi ifrån centerns sida var ett stort ingrepp i gällande avtal, och vi ansåg att sådana bestämmelser inte borde få bli retroaktivt tillämpade. Samma inställning hävdade vi för ett år sedan när det gällde rätten för arrendatorn att förvärva arrendestället — det infördes en ny lagstiftning då. Men beträffande det förslag till ändringar i arrendelagstiftningen som vi behandlar i dag anser vi från vårt håll att det finns starka skäl, och flera sådana, för att kunna tillämpa reglerna på gällande avtal. Jag vill nämna de tre starka skäl som talar för detta. Det ena är att rättsläget har varit oklart. När avtalen ingicks kan vi säga att det var oklart vilken tolkning som domstolarna skulle göra av lagstiftningen på den här punkten. Vi vet att Svea hovrätt hade sin tolkning, som senare hävdes av högsta domstolen. Det andra är att reglerna inte skall tillämpas om parterna i arrendeavtalet har reglerat hur kostnadsförändringar skall beaktas. De båda skälen fanns med i promemorieförslaget, och flertalet remissinstanser, bl.a. Svea hovrätt, accepterade att den nya lagen skall tillämpas på gällande avtal. Det är att märka att man i propositionen så att säga ytterligare stärkt de här synpunkterna genom att man dessutom i övergångsbestämmelserna infört att de nya reglerna inte skall gälla om, som det heter, det med hänsyn till arrendevillkoren och omständigheterna vid arrendevillkorens tillkomst skulle vara oskäligt att tillämpa dem. Det är ett tredje skäl till att vi kan ställa upp på att lagstiftningen tillämpas retroaktivt, om vi skall kalla det så. Det stämmer alltså väl med det sätt att fatta beslut och börja tillämpa lagar som riksdagen tidigare använt på det här området. Herr talman! Med hänsyn till att det finns så starka skäl för att tillämpa de nya reglerna på gällande avtal när det inte är fråga om undantagsfallen, har vi från centerpartiets sida i lagutskottet efter noggrant övervägande beslutat oss för att stödja propositionen i dess helhet.

Herr talman! Ett antal centerkvinnor har vid årets riksdag lagt fram tre motioner som handlar om kvinnor och kvinnors situation här hemma och ute i världen. Den första motionen handlar om jämställdhet, en av dem handlar om kvinnoinriktat bistånd, och den motion som nu behandlas handlar om mänskliga rättigheter och kvinnoförtryck. Vi centerkvinnor har på detta sätt velat markera vår uppfattning och vår insikt om hur nödvändigt det är att Sverige stödjer världens kvinnor och att vi stärker våra internationella insatser för att minska förtrycket de utsätts för. Nästa vecka högtidlighåller vi dagen för FN:s antagande av de mänskliga rättigheterna. Det är positivt att vi häri riksdagen haft möjlighet att diskutera mänskliga rättigheter både förra veckan och i dag. Det föreligger ett enhälligt betänkande från utrikesutskottet, och det känns bra att vi inte har några delade meningar i de här frågorna. Med desto större kraft bör vi kunna agera internationellt. De mest utsatta och förtryckta i världen är kvinnor. Det förtrycket är särskilt allvarligt eftersom det i stor utsträckning innebär förtryck också av barn. Vi har i motionen gett exempel på hur kvinnor förföljs och förtrycks i olika delar av världen. De förtrycks därför att deras åsikter ogillas av deras regeringar eller därför att deras land är ockuperat och de för en kamp mot ockupationsmakten. Jag hade tillfälle att i förra veckan berätta om några iranska kvinnor jag mött, som utsatts för tortyr. Jag skall därför här inskränka mig till att berätta om en iransk kvinna som flytt från fängelse i Iran sedan hon torterats där. Hon blev också beskjuten vid flykten. Hon hade haft åtta barn — därtill en sonhustru — varav fem hade dödats av Khomeini-regimen. Huruvida hennes tre övriga barn, varav en dotter på 15 år, levde eller inte visste hon ingenting om. Jag frågade henne: Hur kan man orka leva efter något sådant? Hon sade att samma fråga hade ställts till henne när hon vittnade inför kommissionen för mänskliga rättigheter i Gen&ve. Uppenbarligen kanaliserade hon sin smärta in i en aktiv kamp mot den iranska regimen och dess förtryck. Kanske är det så att kvinnors styrka och kraft kommer till sin fulla rätt när de drabbas av svårigheter. Vi ser ofta dessa starka stolta kvinnor i TV och andra massmedia, t.ex. Winnie Mandela, vars hela liv är en kamp mot apartheid. Hon brinner med en stilla glöd och fascinerar oss med sin röst och sina ord. Nelia Sancho var känd skönhetsdrottning på Filippinerna innan hon gav sig in i slummen och organiserade kvinnorna där mot förtrycket. På Filippinerna ökar försvinnandena och de politiska morden. Nelia Sancho arresterades för subversiv verksamhet och satt några år i fängelse under hårda förhållanden. Hon fortsätter sin kamp mot förtrycket. Jag har många gånger här i kammaren berättat om de västsahariska kvinnorna som sedan tio år tillbaka bor i flyktinglägren i Algeriet. Även dessa kvinnor för en heroisk kamp och har byggt upp ett välplanerat samhälle där. Betänkandet utgår också från principen om mäns och kvinnors lika rättigheter, som är inskriven i själva FN-stadgan. Betänkandet redovisar också de olika kvinnokonferenserna i FN:s regi. När vi centerkvinnor skrev motionen hade inte 1985 års kvinnokonferens ägt rum. Den gick av stapeln i Nairobi, Kenya, i somras och den kan sägas markera slutet på FN:s kvinnoårtionde som slutar i och med 1985. Nairobikonferensen blev en stor framgång för världens kvinnor. Trots motsättningar in i det sista lyckades man ena konferensen kring en handlingsplan och ett slutdokument. Det innebär att man lagt fast en framåtsyftande strategi till år 2000. De 370 paragraferna utgår från tre målsättningar: jämställdhet, utveckling och fred. Det som var det märkliga med konferensen var hur vi kvinnor talade samma språk antingen vi kom från u-land eller i-land. Det fanns inga nivåskillnader mellan oss. U-landskvinnorna var oerhört medvetna och mycket kunniga. Och vi hade samma intressen och engagemang: att avskaffa den diskriminering kvinnor utsätts för och att hävda kvinnors rätt till lika deltagande på alla områden och nivåer i samhällslivet. Betecknande var också att det var de kenyanska kvinnorna som lyckades lösa det sista kvarstående problemet innan vi nådde enighet. I slutdokumentet finns ett särskilt avsnitt med rubriken Särskilt utsatta kvinnor. Där konstateras — som utskottet skriver — att antalet utsatta kvinnor fortsätter att öka. Här tas upp inte bara fängslade kvinnor och kvinnor i flyktingläger utan också sådana företeelser som prostitution och sexuellt våld, kvinnomisshandel och ensamstående kvinnors situation. En ny kvinnokonferens skall hållas före år 2000. Men innan dess har världens regeringar ett ansvar att leva upp till kvinnokonferensens slutdokument. Det är därvid viktigt att även vi i Sverige ser vad vi kan göra på dessa tre områden: jämställdhet, utveckling och fred. Det är viktigt — som utskottet skriver — att länderna följer rekommendationen från Nairobikonferensen att alla länder skall biträda konventionen mot diskriminering av kvinnor. Det folkrättsliga skyddet för kvinnor behöver stärkas. Det är också positivt att SIDA tagit fram en handlingsplan för kvinnoinriktat bistånd och att den planen kommer att prägla vårt svenska bistånd framöver. Vi har åtskilliga yrkanden i vår motion. Förslaget om en särskild kommissarie inom FN för mänskliga rättigheter är ett förslag som Sverige väckt tidigare men inte fått uppslutning kring. Utskottet utgår från att regeringen utnyttjar de tillfällen som erbjuds för att åter aktualisera frågan, och jag vill understryka detta. Utskottet slutar sitt betänkande mycket positivt och också uppfordrande: ”Även i övrigt finns det anledning för svenska företrädare i FN och andra internationella organisationer att fortsatt fästa uppmärksamheten på de orättvisor och den diskriminering som ofta drabbar kvinnor.” Herr talman! Jag är glad för uppslutningen i vår svenska riksdag kring dessa frågor. Sveriges centerkvinnor är beredda att göra vår insats, att fortsätta vårt arbete mot kvinnoförtryck och kvinnodiskriminering. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig också bara ta det här tillfället i akt att ytterligare understryka den enighet som råder i utskottet och — utgår jag från — i hela denna kammare om hur viktigt det är att Sverige ställer upp för att internationellt vidta åtgärder mot alla former av kvinnoförtryck. Jag kan på motsvarande sätt som Gunnel Jonäng försäkra att de socialdemokratiska kvinnorna är beredda att dra sitt strå till stacken. När man blickar tillbaka på FN:s kvinnoårtionde, som vi nu har anledning att göra i och med att det har avslutats i samband med Nairobikonferensen, finns det naturligtvis mycket som man skulle kunna säga om det. Jag tror att slutintrycket ändå är att FN:s kvinnoårtionde har gett kvinnor i hela världen en plattform att stå på för det framtida arbetet. Det har gett även oss, som har kommit ganska långt i jämställdhetsarbetet, en skjuts framåt. Vi har säkert kommit så långt att vi nu mer eller mindre har förmågan att arbeta vidare av egen kraft. Men jag tror att det verkligt viktiga för framtiden kommer att gälla kvinnorna i u-länderna och de kvinnor som lever i förtrycket från en diktatur. Det är de som kommer att ha den stora nyttan, och det är i det sammanhanget som den stora betydelsen av FN:s kvinnoårtionde och slutdokumentet i Nairobi kommer att finnas. Kvinnokonferensen i Nairobi och det strategidokument som omnämns i betänkandet, och som också Gunnel Jonäng har berört, var ju ovanligt konkret i sin utformning. Det upptog olika åtgärder för att stödja olika grupper av kvinnor som är förtryckta av en eller annan anledning, men också många andra åtgärder för att främja målet utveckling när det gäller kvinnor. Ett nytt fenomen som vi har fått skåda de senaste åren världen över, som är speciellt oroande och som jag tror vi upplevde särskilt starkt i Nairobi, berördes också av Gunnel Jonäng, nämligen fundamentalismens utbredning. Den tar sig sitt starkaste uttryck i Iran. Det finns tecken på att den också börjar få fotfäste på andra håll i världen, inte minst i olika länder på den afrikanska kontintenten. Det är klart att vi efter en sådan här konferens, där vi upplevde detta så starkt, frågade oss hur vi skall kunna motverka att fundamentalismen breder ut sig och skapar ett sådant oacceptabelt kvinnoförtryck som vi ser exempel på i Iran i dag.

Gunnel Jonäng var också inne på frågan om starka kvinnoorganisationer. Vi kan vara helt överens om att det viktigaste av allt är att hjälpa och uppmuntra kvinnor att sluta sig samman i starka kvinnoorganisationer, som kan se till att de får sina rättigheter både juridiskt, socialt och ekonomiskt. Därmed stärker de sin ställning. Det stöd som SIDA ger är alltså viktigt. Det har nyligen utvärderats och visat sig ha sina brister. Slutsatsen är dock inte att det skall avskaffas, utan i stället att det är desto viktigare att förbättra effekterna av ett sådant stöd till kvinnoorganisationerna i u-länder. En annan sak som är betydelsefull är att de svenska kvinnoorganisationerna förstärker sitt organisatoriska samarbete med kvinnoorganisationer i u-länderna. Det gäller för oss att ge dem moraliskt stöd men framför allt stöd av praktiskt slag. Jag kan med glädje konstatera att vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet för närvarande har eller planerar inte mindre än 13 olika projekt i samarbete med kvinnoorganisationer i såväl Asien och Afrika som Latinamerika. Vi får anledning att i biståndsdebatten återkomma till frågan hur vi skall stödja kvinnor i u-länderna och kvinnoorganisationerna där.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 Sveriges relationer till

Herr talman! För oss i Sverige har det varit och måste det fortsättningsvis vara den självklaraste sak i världen att rakryggat och konsekvent stå upp för staten Israels odiskutabla rätt att få leva och verka inom säkra och fria gränser. Mellerstaösternproblematiken är sannerligen komplex. Att från svensk horisont betygsätta eller bedöma skeendet utan att ta vederbörlig hänsyn till orsakssammanhangen bakom det som sker är varken rimligt eller rättfärdigt. Herr talman! Jag är förvånad över att utrikesutskottet, när det skall markera sitt avståndstagande till våld i denna konflikt, i betänkandet reservationslöst utpekar, och enbart exemplifierar med, Israels attack mot PLO-högkvarteret i Tunisien. Om nu utskottet vill konkretisera sig eller exemplifiera, så må jag säga att ensidigheten är förbluffande och exemplet ganska illa valt. Nog hade det funnits möjlighet att referera och ge exempel som visat att Israel sannerligen också drabbas av terror och får leva under terrorhot. Jag tänker exempelvis på den planlagda terrorattacken som skulle äga rum från båten Atavarius, eller från båten Casselardit, eller från båten Ganda. Det hade naturligtvis också gått att i betänkandet nämna om morden i Larnaca, då tre israelser mördades, eller om kapningen av fartyget Achille Lauro, eller om morden på två israeliska sjömän i Barcelona. De som kommer att studera utskottets betänkande i en framtid och inte känner de faktiska historiska förhållandena kan ju förledas att tro att staten Israel haft något otalt med staten Tunisien och att man därför gjort, som det står i betänkandet, ”en attack mot Tunisien”. När PLO tvingades lämna Libanon tog man så småningom sin tillflykt till Tunisien. Där har PLO stationerats i tre områden. PLO har ett område ett par mil sydost om Tunis. Där ligger Yassir Arafats högkvarter. Där har Styrka 17 och PLF sina högkvarter, och där är de militära grupperna förlagda. Sin administration har PLO förlagd inne i staden Tunis, och ca 8 mil söder om Tunis finns ett militärläger, där 500 medlemmar i Fatha tränas och utrustas för terroristuppdrag. Herr talman! Det råder inte någon tvekan om att en rad terrordåd har planlagts och så att säga utgått från de två militära PLO-lägren utanför Tunis. Det råder heller ingen tvekan om att vapen sänds från Tunis till de grupper som haft som uppgift att mörda och skapa skräck bland judisk civilbefolkning runt om i världen. Jag nämner detta eftersom det onekligen måste få spela en avgörande roll, när Israels bombning av PLO-lägret i Tunisien bedöms. Den tunisiska regeringen hade medgivit och anvisat speciella områden åt PLO. Dessa områden hölls för övrigt under uppsikt av tunisisk polis och militär. Tunisien har således påtagit sig ett ansvar för de terroraktioner som hade sin bas på tunisiskt territorium. 73 ”Stater är förpliktade att förhindra och understryka sådan omstörtande verksamhet mot utländska regeringar som tar formen av väpnade fientliga expeditioner eller försök att begå vanliga brott mot liv eller egendom. — —-—- medan omstörtande verksamhet mot utländska stater från privatpersoners sida i princip inte berör en stats internationella ansvar, utgör sådana aktiviteter, när de härrör sig direkt från regeringen själv eller indirekt från organisationer som mottager finansiellt eller annat bistånd — — — en kränkning av folkrätten.” Herr talman! Det verkar onekligen som om utskottet helt nonchalerar de synsätt som markeras i Treatise on International law. Det beklagar jag verkligen och jag finner det, som sagt, mycket förvånande. Herr talman! Jag ämnar inte ställa något yrkande med anledning av utskottets betänkande, eftersom en votering måhända skulle kunna leda till ett voteringsresultat som mer förorsakats av en partipolitisk låsning till utskottets skrivning än av noggrann och objektiv eftertanke. Jag utgår ändå ifrån att en majoritet av kammaren skulle vilja eftersträva större objektivitet än vad jag tycker att betänkandet visar.